Herr talman! Vi har behandlat betänkandet Kommittéberättelsen - kommittéernas verksamhet under 2016 . För den som inte känner till det är det så att regeringen tillsätter olika kommittéer, tillika arbetsgrupper, för att förhandla sakfrågor eller annat som kräver en djupare och bredare kontroll. Det kan till exempel vara frågor som rör konsekvensanalys för den personliga integriteten, könsneutrala beteckningar på yrken och uppdrag, lättläst svenska i statens offentliga utredningar och regeringens arbete med långsiktig idé och politikutveckling. Utskottet avstyrker efter förenklad beredning de motionsyrkanden som rör en fråga som utskottet behandlat tidigare under mandatperioden och som en del av er känner till sedan tidigare. Något i detta betänkande som jag särskilt vill nämna är ett uttalande från Integritetskommittén, där jag själv har suttit tillsammans med många av de andra KU-ledamöterna. Den 7 juni överlämnades slutbetänkandet Så stärker vi den personliga integriteten . Utredaren hade i uppdrag att bland annat följa upp och analysera effekterna på lagstiftningsarbetet av förstärkningar av grundlagsskyddet för den personliga integriteten genom införandet av 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen. Utredaren noterar att kommittéförordningen saknar krav på konsekvensanalys av förslag i förhållande till 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen och till den personliga integriteten över huvud taget. Utredaren anser att det är angeläget att statliga kommittéer och särskilda utredare blir bättre på att uppmärksamma och tillämpa bestämmelsen. Kommittén föreslog därför att regeringen ska införa en bestämmelse i kommittéförordningen med innebörden att om ett förslag har betydelse för den personliga integriteten i det fall som avses ska konsekvenserna beskrivas i betänkandet. Eftersom Integritetskommittén har föreslagit att regeringen för in bestämmelsen om konsekvensbeskrivning när det gäller den personliga integriteten i kommittéförordningen vill utskottet inte föregripa beredningen av Integritetskommitténs utredning. Utskottet avstyrker därför motionsyrkandena. Jag hade ett annat upplägg, men nu strök Tina Acketoft sig. Då föll mitt anförande lite grann. Jag hann inte vara med. Men nu får jag passa på. Herr talman! Detta är mitt sista anförande av många i raden. Min sommar ska förhoppningsvis delvis spenderas i en Baden-Baden. Jag önskar utskottet och kansliet en riktigt skön sommar med ledighet från KU:s kontroll och hoppas att ni får sköna dagar med nära och kära borta från vår granskande roll. För den som tycker att det är trist och behöver lite tröst: Sommaren går fort - det är snart höst! Kommittéberättelse - kommittéernas verk-samhet under 2016
Herr talman! Veronica Lindholm! Menar du att man inte ska ägna sig åt KU:s kontroll under sommaren? Det är ju då vi har tid att verkligen borra ned oss i alla felaktigheter som begås. Jag ska fatta mig kort eftersom KU24 gäller en regeringsskrivelse som föreslås läggas till handlingarna. Det känns odramatiskt, men det finns faktiskt en sak som jag tycker är värd särskild uppmärksamhet. Jag backar bandet till fjolårets administrativa granskning. KU konstaterade då att andelen parlamentariska kommittéer av traditionellt snitt har minskat. Det har blivit jämförelsevis vanligare med särskilda utredare eller kommittéer som har någon form av parlamentariskt samråd kopplat till sig - nästan som en liten sidovagn, kan man säga. Utskottet konstaterade att det finns olika förklaringar till den här utvecklingen, till exempel det parlamentariska läge som uppstår när en regering inte har egen majoritet i riksdagen. Då kan det vara bra för regeringen att på något sätt involvera oppositionspartierna utan att för den skull låta utredningen få formen av en fullskalig parlamentarisk kommitté. Det finns andra godtagbara skäl att tillsätta expertutredningar, med eller utan parlamentariska inslag, men jag går inte närmare in på det här. De skälen kan man läsa mer om i utskottets ställningstaganden i fjolårets betänkande KU10. Nej, herr talman, jag står här i talarstolen för att få fört till protokollet att KU välkomnar att regeringen har tagit till sig utskottets påpekanden vad gäller behovet av en översyn av kriterierna för redovisningen av det parlamentariska inslaget i kommittéväsendet. Det låter stolpigt och är det också, men det är en viktig sak - inte minst med hänsyn till utredningsväsendets grundläggande värde i svensk förvaltningstradition och inte minst som konsumentupplysning till väljarna. Det måste gå att på ett enkelt sätt hitta information om att till exempel en parlamentarisk referensgrupp är knuten till en viss utredning och vilka som sitter i den gruppen. I regeringens kommittéberättelse finns det nu uppgifter om dessa referensgrupper och annat parlamentariskt samråd, och det är som sagt något som utskottet verkligen välkomnar. För övrigt vill jag passa på att önska herr talmannen och alla oss andra en riktigt skön sommar.

Herr talman! Jag får erkänna att jag satte upp mig på listan i dag av rent taktiska skäl, ifall det skulle bli några utfall eller påhopp med anledning av vårt särskilda yttrande. Så blev inte fallet, och med tanke på att jag drog över tiden i mitt förra anförande vill jag bjuda tillbaka några minuter genom att önska alla en härlig sommar och på återseende snarast möjligt. Kommittéberättelse - kommittéernas verk-samhet under 2016